Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att det är kommunerna själva som skall besluta i kostnadsfrågorna, men det är värdefullt för de kommunala företrädarna att ha ett uttalande från riksdagen bakom sig, att försöksverksamheten inte skall få medföra ökade kostnader — inte skall få tas till intäkt för att öka den kommunala utdebiteringen. När det sedan gäller den vidgning av försöksverksamheten som vi har ställt oss bakom i reservation nr 2 borde det vara till gagn för de ifrågavarande kommunerna att veta att riksdagen anser att försöksverksamheten också skall kunna omfatta de områden som finns angivna i reservationerna. Det är också viktigt att det fastslås från riksdagens sida att kommunerna inte får öka sin verksamhet på näringslivets eller sysselsättningspolitikens område. Det hade därför varit värdefullt om riksdagen hade ställt sig bakom de yrkanden som framförs i den reservationen.
Herr talman! Sture Thun karakteriserade reservationerna så att man där mer önskade understryka skillnaderna än gå emot förslaget i propositionen. Det är viktigt att understryka att vi från centerns sida inte är emot försöksverksamheten. Vi är för försöksverksamheten men anser att propositionens förslag på vissa punkter är alltför begränsat. Vi vill därför gå längre än vad som föreslagits i propositionen. Sture Thun vill inte att de utvidgningar som vi föreslagit skall tas med, eftersom försökskommunerna själva skall komma in med förslag. Det är viktigt att försökskommunerna aktivt är med i verksamheten, men då skall man inte redan nu begränsa möjligheterna för dem att ta olika initiativ. Det är just fler områden som vi har velat öppna. Vi har alltså velat gå längre. Därmed hindras inte kommunerna från att komma in med sina önskemål. Till slut vill jag konstatera att Sture Thun också har missuppfattat detta med länsdemokrati. Det är inte på länsstyrelserna som försöksverksamhet skall bedrivas, utan man skall lämna över uppgifter till landstingen. Även landstingen skall ju enligt den här propositionen bedriva försöksverksamhet med fördjupad demokrati. Det är den vägen vi vill se till att det blir en verklig och fördjupad kommunal demokrati också på länsplanet.
Herr talman! Jag skulle vilja höra hur Sture Thun definierar begreppet försöksverksamhet. Är inte försöksverksamhet en verksamhet där olika idéer prövas mot varandra och där man sedan gör en utvärdering? Sture Thun säger att försökskommunerna själva skall få komma med förslag. Det är riktigt, men om det kommer förslag från några kommuner att de vill pröva begreppet direktval, att de vill pröva begreppet kommunala folkomröstningar etc., så ger ju inte det här lagförslaget möjligheter till det. Vad är det då för fel i att vidga begreppet, så att man får en vidare prövning av den kommunala demokratin i denna försöksverksamhet?

Herr talman! Först en reflexion apropå den replikväxling som nyss förekommit. Debatten skulle säkerligen vinna på att utskottets talesman på talarlistan placerades efter företrädarna för samtliga övriga partier. Även om ingen vpk-reservation fogats vid detta betänkande, har vi i egenskap av motionärer gjort vissa betydelsefulla markeringar i förhållande till propositionens förslag. De ändringar av förslagen som utskottet föreslår är också föranledda av vpk-motionen 2869. Utskottets talesman borde lämpligen få tillfälle att i ett sammanhang kommentera inläggen från samtliga partier. Detta kan vara värt att fundera över. Att bedriva begränsad försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse kan synas vara i sin ordning. Mot bakgrund av de attacker som riktats mot den kommunala verksamheten finns det dock anledning att kritiskt pröva vad det hela får för verkningar. I en tid då verksamheten i kommuner och landsting ifrågasätts är farhågorna berättigade för att försöksverksamheten skall tjäna syftet att försämra den sociala servicen. I vpk-motionen 2869 har vi därför anfört att riksdagen bör markera att försöksverksamheten inte får leda till att grundläggande krav på den kommunala servicen åsidosätts. Strävan att minska statlig detaljreglering kan faktiskt också innebära att en social minimistandard för de mest utsatta grupperna kommer i fara. Det kant.o.m. finnas områden där en ökad statlig reglering behövs för att garantera standarden. Detta kan t.ex. gälla grupper av handikappade som redan drabbats hårt av försämringar inom den kommunala servicen. Konstitutionsutskottet tar fasta på den i motionen uttalade oron för att medborgarna i försökskommunerna kan komma i en sämre situation än invånarna i andra kommuner. Därför understryker utskottet vad som anförs i propositionen om att försöksverksamheten inte får leda till att grundläggande krav i samhällsverksamheten åsidosätts. Detta är en viktig markering från utskottets sida. Men den moderata motionen drar i motsatt riktning. Om man hävdar att försöksverksamheten inte får leda till ökade kommunala kostnader, utan att ökade statliga insatser samtidigt begärs, leder detta sannolikt till försämrad service. Stat-kommun-beredningen betonade nödvändigheten av ett brett engagemang i försöksverksamheten. Bland de frågor som den kommande utvärderingen skall besvara anges f. ö. hur deltagandet från medborgare, organisationer och partier påverkas av den ändrade styrningen. För att på ett riktigt sätt kunna besvara den frågan borde särskilda åtgärder vidtas för att öka engagemanget. Tyvärr saknas sådana förslag i propositionen. Det kan t.o.m. befaras att en försöksverksamhet koncentrerad till nämndorganisationen ställer mindre partier i kommunerna utanför verksamheten. Konstitutionsutskottet delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att försöksverksamheten har en så bred förankring som möjligt och besvarar motionen med uttalandet att man förutsätter att regeringen i det fortsatta arbetet uppmärksammar denna fråga. Den föreslagna försöksverksamheten blir ganska genomgripande. Regeringen begär bemyndigande att göra avsteg från vad riksdagen bestämt i samband med anvisade anslag. Först i efterhand skulle riksdagen få redovisning över vilka avsteg som gjorts. Den fortlöpande rapporteringen om försöksverksamheten skulle endast ske till regeringen. I vpk-motionen påtalade vi att riksdagen på detta sätt får en alltför begränsad roll i försöksverksamheten. Riksdagen bör få del av såväl rapporterna om försöksverksamheten som den slutliga utvärderingen. Där gör utskottet ett betydelsefullt uttalande. I likhet med motionärerna anser utskottet att riksdagen bör hållas informerad om försöksverksamheten genom årliga rapporter och att denna rapportering bör samordnas med redovisning av avvikelserna från riksdagsbundna författningar. Detta föreslår utskottet skall ges regeringen till känna med anledning av motionen. Därmed gör riksdagen ett viktigt tillkännagivande, som innebär att den fortlöpande kan följa försöksverksamheten. I väsentliga avseenden biträder alltså utskottet de synpunkter som framförts i vår motion. Dessa ställningstaganden markerar vikten av att försöksverksamheten inte får leda till att grundläggande krav i samhällsverksamheten åsidosätts — att försöksverksamheten bör bedrivas så att den får en bred förankring och att riksdagen får ett inflytande över försöksverksamheten. Vissa av de motionsyrkanden som framförts från centern och folkpartiet måste bedömas ligga utanför den nu föreslagna försöksverksamheten, och de får prövas i annat sammanhang. Vi har från vpk godtagit förslaget om försöksverksamhet men har ansett det nödvändigt att markera viktiga förutsättningar som bör gälla. När nu försöksverksamheten kommer till stånd är det nödvändigt att den följs med stor uppmärksamhet. Bl. a. mot den bakgrund jag inledningsvis antydde, nämligen att det pågår attacker mot den kommunala verksamheten och att det säkert finns strävanden att genom minskat statligt ansvar försämra social och annan service. Den kommunala verksamheten har vidgats betydligt under senare årtionden, och kommuner och landsting svarar för allt större del av samhällsservicen, även på områden där denna baseras på statliga beslut. Det kan vara motiverat att studera relationerna mellan statliga regleringar och den kommunala verksamheten. Det förhållandet att den föreslagna försöksveksamheten kommer till stånd i en tid av åtstramningar mot de kollektiva omsorgerna motiverar dock att man förhåller sig kritisk till den. I vpk-motionen har vi tagit upp vissa problem som vi menar bör uppmärksammas. Konstitutionsutskottets betänkande följer upp flera av dessa. Riksdagen, kommunalpolitiker och i hög grad allmänheten måste nu kritiskt och vaksamt följa försöksverksamheten med utgångspunkten att denna inte får leda till att grundläggande krav i samhällsverksamheten åsidosätts. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 32.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28 behandlas proposition nr 167 om nya regler för uppbörd av socialavgifter och källskatter. Arbetsgivaravgifter inbetalas f.n. genom preliminära avgifter varannan månad. Slutlig avgift fastställes året därpå. Nu föreslås att uppbörden av socialavgifterna skall samordnas med uppbörden av innehållen preliminär skatt. I stället för att inbetalningen är preliminär och betalas växelvis varannan månad, skall inbetalningen ske varje månad både beträffande källskatter och arbetsgivaravgifter och dessutom för de flesta arbetsgivare bli definitiva. Förslaget har många brister. Det innebär mer krångel och byråkrati. Företagen kommer att ställas inför stora problem vid uppgiftslämnandet. I stället för att lämna uppgifter en gång per år måste företagen nu lämna uppgifter minst tolv gånger per år. Uppgiftslämnandet kräver vidare stor noggrannhet, då dessa uppgifter skall ligga till grund för definitiva avgifter. Men eftersom redovisningen skall ske redan den 18 i månaden efter inkomstmånaden, har arbetsgivaren inte många dagar på sig. Om det är en månad med många helger, kanske det inte finns mer än ett tiotal arbetsdagar till förfogande. Eftersom arbetsgivare faktiskt även kan ha annat arbete att utföra än att vara uppbördsmän åt staten, kan det säkert också i många fall på grund av tidspressen bli problem när det gäller att hinna med dessa åligganden. Man får inte heller bortse från att tjänstledigheter, sjukdomar och semestrar kan ställa till ytterligare problem. Förslaget beräknas medföra en likviditetsförstärkning och vissa ränteinkomster för staten. Det förekommer skilda beräkningar av utfallet, men i varje fall räntevinsten är minst sagt tvivelaktig. Förslaget kommer att skapa så pass mycket merarbete i administrationen att kanske inte ens räntevinsterna räcker för att täcka kostnaderna för den ökade byråkratin. Riksförsäkringsverket har ju också i sitt remissvar skrivit att den enda faktiska fördel som förslaget ger synes vara den bokföringsmässiga minskning av budgetunderskottet som omläggningen ger det år då den genomförs. Riksrevisionsverket anser räntevinsten vara kraftigt överskattad. Flera andra tunga remissinstanser har också varit kritiska. Det har vid flera tillfällen begärts att staten på något sätt skulle ersätta arbetsgivarna för besväret att vara uppbördsmän åt staten. Motargumentet har då varit, att arbetsgivarna under några dagar vid varje tillfälle får dröja med inbetalningen av dessa pengar, vilket ökar företagens likviditet, och att företagen även kan tillgodogöra sig ränta på pengarna. Dessa räntor har då betraktats som en ersättning till arbetsgivarna för uppbördsarbetet. Nu föreslås att arbetsgivarnas uppgiftslämnande skall bli mycket mer betungande än tidigare, men samtidigt skall den ökade likviditet och de räntevinster som företagen skulle ha som ersättning för arbetet dras in till staten. Detta kan inte anses hederligt. Genom merarbetet blir företagens kostnader större än tidigare. För de minskade räntevinsterna och de högre kostnaderna måste företagen på något sätt kompensera sig. Den enda möjlighet som står till buds är då högre priser på varor och tjänster — högre priser för oss alla. Vi får alltså en högre prisnivå och försämrad konkurrensförmåga, om förslaget genomförs. Det föreliggande förslaget skulle dessutom leda till merarbete och kontrollsvårigheter på en rad områden, kanske framför allt därför att det finns så många olika regler för de två systemen, skattesystemet och avgiftsystemet. Jag vill bara peka på några problem. Förmåner, t.ex. i form av kost och logi, skall redovisas definitivt för varje månad. Semestermedlen går i vissa fall över en semesterkassa, som betalar skatten, medan arbetsgivaren betalar avgifterna. Uppdragsersättningar måste kontrolleras månad efter månad. Enligt uppgift har mindre än en tiondel av förtroendemännen uppdragsersättningar, som överstiger 1000 kr. per år då avgiftsplikt inträder. Men alla måste ändå kontrolleras varje månad. Från såväl samhällekonomisk som statsfinansiell synpunkt är det nu föreliggande förslaget minst sagt diskutabelt. Vi moderater vill naturligtvis ha en om möjligt effektivare uppbörd av skatter och avgifter. Men vi vill inte ha det till priset av alla de negativa effekter som det föreliggande förslaget medför. Därför har vi i reservation nr 2 yrkat avslag på detsamma och begärt att regeringen på nytt skall låta utreda frågan från utgångspunkten att påtagliga förenklingar av uppbördssystemet måste genomföras samt lägga fram förslag med denna inriktning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av Nils Carlshamre m.fl.

Herr talman! I proposition 1983/84:167 föreslås nya regler för uppbörd av socialavgifter från arbetsgivarna. Förslaget innebär en samordning med det system som gäller för uppbörd av preliminärskatt. Den samordnade uppbörden föreslås ske varje månad. Propositionens förslag bygger på ett betänkande från socialavgiftsutredningen. Betänkandet har remissbehandlats och från många remissinstanser utsatts för hård kritik. Icke desto mindre överensstämmer regeringens förslag nästan till fullo med socialavgiftsutredningen. Det nuvarande systemet lider av vissa brister, vilket inte heller har förnekats av remissinstanserna, även de som i övrigt varit negativa till utredningens konkreta förslag. Debiteringen av preliminär avgift sker enligt det nuvarande systemet på ett underlag som avspeglar löneförhållanden två år före utgiftsåret, dock med viss uppräkning enligt en av regeringen bestämd procentsats. Det innebär att de preliminära avgifterna kan avvika från de slutliga med ganska stora belopp. Vi är positiva till en samordning av uppbörden av källskatt och socialavgifter och kan till stor del instämma i propositionens beskrivning av de fördelar en sådan samordning kan ge. Det konkreta sätt på vilket denna samordning enligt propositionen föreslås ske har vi emellertid invändningar emot. Flera tunga remissinstanser har fört fram liknande invändningar, t.ex. riksförsäkringsverket, Svenska Kommunförbundet och alla näringslivsorganisationer. Vår kritik gäller framför allt två punkter. Den första är den förkortade redovisningsperioden. Uppbörd av källskatt sker f.n. varje udda månad, medan uppbörd av socialavgifter sker varje jämn månad. Redovisningsperioden är med andra ord två månader. En minskning av denna period till en månad innebär enligt propositionen en positiv ränteeffekt för staten på drygt 120 milj.kr., vilket motsvaras av en negativ ränteeffekt för kommunerna med ca 35 milj.kr. och för näringslivet med ca 90 milj.kr. Därtill kommer en kraftigt ökad merkostnad för ökat uppgiftslämnande. Enligt remissinstanserna skulle en månatlig uppbörd medföra en väsentlig ökning av det administrativa arbetet hos företagen. Det ökade uppgiftslämnandet från näringslivet har knappast berörts i propositionen. Detta är redan i dag ett stort problem för framför allt de mindre och medelstora företagen. Vi anser att det måste vara en ambition att åstadkomma sådana förändringar av nuvarande skatteoch avgiftssystem att företagens uppgiftslämnande och administrativa arbete i samband med uppbörden minskar. Förslaget i propositionen innebär precis motsatsen. Bl.a. förefaller förslaget orsaka stora problem i samband med semesterledigheten. Den andra punkten på vilken vi är kritiska gäller det underlag på vilket skatt resp. socialavgift skall räknas. Uppbörden av socialavgifterna skall enligt förslaget knytas till de löpande löneutbetalningarna, till den del dessa är avgiftsgrundande. Det är detta senare som vi uppfattar som ett stort problem. Eftersom avgiftsinbetalningarna förslås bli definitiva, ställs det stora krav på att underlaget kan beräknas med stor exakthet. Beräkningarna skall till yttermera visso utföras varje månad. Vi befarar att detta skulle leda till nästan oöverstigliga problem för många företag, framför allt de mindre företagen, som i många fall saknar personalavdelningar. Det finns också risk för att vissa av de uppgifter som skulle krävas inte finnas tillgängliga vid redovisningstillfället. Härtill kommer att många företag skulle tvingas göra om sina redovisningsrutiner för att passa myndigheternas krav, vilket skulle innebära stora kostnader. Även hos myndigheterna skulle personaltillskott krävas för att administrera det föreslagna systemet. Det finns en stor risk för att de uppgifter som företagen skulle komma att lämna skulle ha vissa kvalitetsbrister, som senare skulle behöva rättas till. Även denna korrigering skulle kräva administrativa insatser både i företagen och hos myndigheterna. Vi anser de redovisade problemen vara så stora att det är omöjligt att genomföra propositionens förslag som det står. Det avgörande problemet är att underlaget för källskatt och underlaget för socialavgifter inte sammanfaller. Vissa inkomster och förmåner är källskatte grundande men inte avgiftsgrundande, medan andra är avgiftsgrundande men inte källskattegrundande. Enligt vår uppfattning är det mycket angeläget att åstadkomma sådana förenklingar och förändringar i skatteoch avgiftssystemen att de olika underlagen kan jämkas samman. Vi vill i detta sammanhang påpeka vad riksförsäkringsverket också nämnt i sitt remissvar, nämligen att det är väsentligt att det finns en samordning och ett samband mellan socialförsäkringens finansiering och dess förmåner. Vi delar uppfattningen att det annars finns en stor risk att socialförsäkringsavgifterna kommer att uppfattas mer och mer som skatter. I avvaktan på att ett sådant arbete kan ge resultat menar vi att en samordning kan ske om man har en preliminär avgiftsredovisning. Ett sådant förslag har redovisats från några remissinstanser. Avgiften skulle preliminärt beräknas på den källskattegrundande lönesumman, en uppgift som företag och kommuner redan i dag måste redovisa. De ”fel” som skulle uppkomma på grund av att detta underlag inte är helt korrekt skulle kunna redovisas i årsuppgiften. En sådan lösning skulle hindra en kraftig ökning av företagens och kommunernas redovisningsarbete och inte kräva någon omläggning av arbetsgivarnas nuvarande uppbördssystem. Vi anser också att det skulle vara fördelaktigt för myndigheternas kontrollarbete. Herr talman! Jag vill efter detta mitt anförande och med hänvisning till motion 2839 av Ingemar Eliasson och Kjell Johansson yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3 från centern.

Herr talman! År 1981 tillsattes av dåvarande socialministern en utredning med uppgift att se över systemet för debitering och uppbörd av arbetsgivarnas socialavgifter. Enligt direktiven ville man komma till rätta med vissa brister, t.ex. de gällande reglerna för beräkning av avgiftsunderlaget, som i praktiken gjort det omöjligt att få överensstämmelse mellan preliminära och slutliga avgifter. Trots uppräkning med hänsyn till den allmänna löneutvecklingen betalas betydande belopp in med upp till två års eftersläpning. Uppgiften för utredaren blev att undersöka möjligheten av att knyta an uppbörden av arbetsgivarnas preliminära socialavgifter till de lönesummor som redovisas i samband med källskatteredovisningen eller på annat sätt till löneutbetalningarna. Syftet var att preliminära och slutliga avgifter bättre skulle stämma med varandra och att komma fram till en situation där den preliminära avgiften skulle vara lika med den slutliga. En annan upgift var att decentralisera verksamheten från riksförsäkringsverket till länsstyrelser och lokala skattemyndigheter. Utredningen blev klar under 1983, har remissbehandlats samt varit föremål för lagrådsgranskning och bildar nu underlag för proposition 1983/84:167, som jag redan nu vill yrka bifall till. Vid bifall till propositionen kommer vi att få en samordning av uppbörd av socialavgifter och innehållen preliminärskatt, och denna redovisning kommer att ske månadsvis. Sjömansskatt kommer att samordnas med redaravgifter och behandlas lika som övriga avgifter och skatteinbetalningar. Uppbördssystemet skall skötas av de lokala skattemyndigheterna, av länsstyrelserna och av riksskatteverket, och därmed kan riksförsäkringsverkets avgiftsbyrå successivt avvecklas. Förändringarna regleras i en ny lag från den 1 januari 1985, benämnd lag om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Den lokala anknytningen kommer genom närheten till arbetsgivarna i de flesta fall att underlätta kontrollen. Propositionen har föranlett fyra motioner, vilka utskottet avstyrkt. Motionärerna vill bl.a. behålla varannanmånadsredovisning och från riksdagen få ett tillkännagivande om behovet av förenklingar. Om inte detta sker, önskar de att propositionen avslås. Den samordnade månatliga redovisningen ger en likviditetsförstärkning med 1,1 miljard och en minskning av räntebelastningen med 120 miljoner för staten på helår. En anpassning till det aktuella löneunderlaget ger staten och socialförsäkringssektorn en förstärkning med ca 3 miljarder, och ränteeffekten blir drygt 300 miljoner per år. När det gäller den förbättrade kontrollen är det svårt att ange vinsten i pengar, men vinsten beräknas vara inte obetydlig. I motionerna anförs arbetsgivarnas minskade likviditet och ökade arbetsbörda. Men då staten måste göra alla möjliga besparingar, måste det vara riktigt att effektivisera uppbörden. Både källskatten och socialavgifterna är löntagarnas ersättning för arbete och skall komma dem alla till del i form av en förstärkt statlig likviditet och ökade räntevinster. Att det blir ett ökat arbete för arbetsgivarna i en övergångssituation bortser vi inte ifrån. Socialavgiftsutredningen har redan fått tilläggsdirektiv att se över möjligheterna att ytterligare förenkla skatteoch avgiftsregler och samordna avgiftsunderlagen. Tre reservationer har lämnats till betänkandet. De har samma innehåll som de avstyrkta motionerna, varför jag ber att få yrka avslag på reservationerna. Moderaterna säger i sin reservation att propositionen strider mot den fastslagna grundprincipen att arbetsgivarnas räntevinster av innehållna skatteoch avgiftsmedel skall betraktas som ersättning för uppbördsarbetet. Vi betraktar det som naturligt att de vinster som kan uppstå i första hand skall komma dem till godo som avstått del av lön, och det sker bäst genom att man återför räntevinsten till staten och försäkringssystemet. Centern tycker att det blir för många uppbörder, tolv i stället för en, men när rutinen är införd, måste det också för arbetsgivaren vara en fördel att veta mer exakt vilka utgifter som finns. År 1982 uppgick restavgifterna till 1,3 miljarder kronor, och de restförda avgifterna har ökat från 1,2 till 1,9 miljarder åren 1978 och 1981. Utöver vad som redan sagts kan jag påminna om den skrivelse som riksdagens revisorer lämnade till riksdagen år 1980 med påpekande att regeringen snarast måtte se över uppbörden av socialavgifter för att man skall få en större samstämmighet mellan preliminära och slutliga avgifter. Revisorerna erinrade inte bara om de stora summor som resterar årligen och de ränteförluster som staten gör, utan de pekade också på svårigheten för många arbetsgivare att långt efteråt över huvud taget betala in skuldbeloppen och på de arbetsgivare som inte är seriösa nog utan använder sig av det nuvarande systemets brister för att tillgodogöra sig vinster för egen del. Skrivelsen är undertecknad även av Allan Åkerlind, och utformningen tydde på fullständig enstämmighet. Regeringen skulle, hette det, med förtur ta sig an denna frågas lösning. Nu har vi fått ett förslag i den riktningen, och jag hemställer att riksdagen i dag beslutar i enlighet med propositionen.

Herr talman! Först några ord om vad som sist yttrades. Det är helt riktigt att jag har varit med om att skriva under på att vi bör ha en effektivare uppbörd på det här området. I mitt tidigare anförande sade jag ju också att moderaterna vill ha en effektivare uppbörd, men inte till priset av de problem som ett förverkligande av det föreliggande förslaget skulle medföra. Sedan bara några ord med anledning av vad Ulla Johansson sade beträffande vår reservation. I reservationen står att förslaget strider mot den tidigare fastlagda grundprincipen att arbetsgivarnas räntevinst av innehållna skatteoch avgiftsmedel skall betraktas som ersättning för uppbördsarbetet. Detta vill inte Ulla Johansson vara med om. När Ulla Johansson inte vill ställa sig bakom argumentet att det skall vara en ersättning för arbetsgivarnas arbete med uppbörden, innebär det en helomvändning från det socialdemokratiska partiets sida. Man har tidigare besvarat motioner och frågor i riksdagen på detta område just med argumentet att arbetsgivarna inte skall ha någon särskild ersättning. Räntevinsterna på att man får behålla pengarna under en tid skall vara ersättning nog, har de sagt.

Herr talman! När principen om ersättningen till arbetsgivarna var aktuell förra gången, var det helt andra belopp som utgjorde ersättning åt arbetsgivare än i dagsläget. Jag tycker att även moderaterna borde kunna inse att de miljardbelopp som det nu är tal om skulle komma staten till godo. I andra sammanhang talar de ju om för oss att vi skall spara så att vi får en bättre ekonomisk situation. Om jag i mitt första anförande inte yrkade bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 28, skall jag be att få göra det nu. De bieffekter som en del talare har nämnt kommer ju att elimineras, allteftersom man får rutiner och arbetar in det nya systemet.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 28 behandlar proposition 167 med förslag till nya regler för uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt förslag att samordna denna uppbörd med uppbörden av preliminär A-skatt. Förslagen har föregåtts av en särskild utredning och har remissbehandlats. En del kritiska synpunkter har riktats mot förslagen. Beklagligt nog har socialdemokraterna emellertid inte tagit någon hänsyn till vare sig den kritik som framkommit i remissyttrandena eller de nu föreliggande motionerna. Tankegången bakom förslagen är god. Motivet är att man vill ha ett mera aktuellt underlag som grund för beräkning av arbetsgivaravgifterna. Särskilt för nystartade eller starkt expansiva företag är det angeläget att arbetsgivaravgiften, som nu utgör närmare 50 96 pålägg på lönekostnaderna, både är med från början i kostnadskalkylerna och erläggs i så nära anknytning till löneutbetalningarna som möjligt. Centern har också i motion 2838 uttalat sin positiva syn på grundprincipen i propositionen. Men beklagligtvis har den socialdemokratiska regeringen utöver den principiella ändringen i uppbördssystemet även vidtagit en ändring i tidsschemat för uppbörden. Arbetsgivarna har ju fått åta sig uppgiften att vara uppbördsmän åt staten när det gäller både skatter och avgifter och har därvid haft en viss tid innan redovisning och inleverering av medlen skall ske. Nu begränsas helt plötsligt tidsutrymmet till hälften, och antalet redovisningar per år fördubblas. Som motiv framhålls de gynnsamma effekterna för staten, såväl ur likviditetssynpunkt som genom ökade ränteintäkter. Man förbiser dock att effekten för arbetsgivaren blir den rakt motsatta. Därutöver uppstår ett betydande merarbete genom den månatliga redovisningen. Detta extraarbete drabbar såväl den enskilde företagaren som de bokföringsoch driftsbyråer som bistår den enskilde i redovisningsarbetet. Särskilt för de mindre företagen blir den ökade belastningen besvärlig. Från centerns sida krävdes bl.a. i motion 2838 att tvåmånaders redovisningsperioder skulle vara kvar, åtminstone för de mindre företagen. För dessa är nämligen arbetsbelastningen sådan att det blir ytterst besvärligt att uppfylla 18-dagarskravet. Men tyvärr, trots att det redovisades olika förslag beaktades inte dessa, och man tog ingen hänsyn till de grupper som belastas med nya arbetsbördor och vars ersättning begränsas. Någon förhandlingsrätt förekommer inte, utan majoriteten lagstiftar utan hänsyn till de berörda. Även lagstiftningen är ganska oklar. På s. 49 i propositionen skriver finansministern att om det vid redovisningen uppstår ett fel och det rättas till så snart man upptäcker felet, skall det inte utgå någon restavgift. ”Man kan dock inte bortse från att en arbetsgivare ibland kan komma att i efterhand upptäcka att han har beräknat avgifterna för en månad på ett inte helt korrekt underlag och därför betalar in felande avgift i samband med redovisningen i en ny rättad uppbördsdeklaration. I sådant fall blir han i princip skyldig att betala restavgift. Ofta torde dock situationen kunna bedömas ha varit sådan att han inte bör erlägga full restavgift. Den bör då nedsättas. I vissa fall kan förhållandena vara sådana att den inte alls bör utgå och i andra fall sådana att den bör nedsättas att svara mot en skälig ränta.” Det är beklagligt att vi här har fått ett par uttalanden som inte är enstämmiga. Det är förvånansvärt att inte utskottet har uppmärksammat detta motsatsförhållande och klarlagt hur man skall tolka uttalandena. Både för den enskilde och för myndigheten hade det varit värdefullt. Finansministerns klara besked bör enligt min mening vara vägledande i fortsättningen. Socialförsäkringsutskottets yttrande över centermotionen kan uppfattas som att också utskottet anser att finansministerns uttalande skall vara vägledande för framtiden beträffande tolkningen av när restavgift skall utgå. Jag hoppas att det skall bli så. Risken är bara att vi, när det finns olika uttalanden i motiveringen till lagstiftningen, kan få en tveksamhet och varierande tolkningar av bestämmelserna, vilket i allra högsta grad vore olyckligt. Som jag redan framhållit kan centern i princip anta propositionens förslag, men kravet är att den samlade uppbörden skall ske varannan månad. Tillgodoses inte det kravet, är vi nödsakade att säga nej till hela förslaget. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Under förutsättning av avslag på reservation 1 yrkar jag bifall till reservation 3.
Herr talman! Jag vill för kammaren tala om att vi seriöst har behandlat det förslag om inbetalning varannan månad som förs fram i centerns motion. Vi har överlämnat förslaget till riksskatteverket för prövning och fått beskedet att det är administrativt nästan omöjligt att genomföra. Det andra som Stig Josefson tog upp gällde lagen, lagstiftningen och motiveringen. Lagrådet har granskat förslaget och funnit det bra.
Herr talman! Det kan väl inte vara bra att det finns uttalanden som strider mot varandra. Det var på den punkten som jag hade önskat att man från utskottets sida här skulle ha gjort ett klarläggande. Är man välvillig, tolkar man lagen på samma sätt som jag önskar att man skall göra — en tolkning som jag grundar på finansministerns uttalande. Jag hoppas att det blir på det sättet. Det hade dock varit värdefullt om det helt hade klarlagts av utskottet.

Herr talman! Detta betänkande från jordbruksutskottet behandlar två frågor som faller inom lagen om jaktvårdsområden. Den första frågan, varom utskottet är enigt, gäller möjligheterna till begränsning i rätten att överlåta jakträtt på ett markområde inom ett jaktvårdsområde. Det kan synas litet märkligt, men lagförslaget är föranlett av ett par domstolsutslag i regeringsrätten, enligt vilka sådan överlåtelse faktiskt har fått en icke åsyftad karaktär. Man har kunnat göra handel med ett annat område än det man själv förfogar över. En ledamot i en jaktvårdsområdesförening, som förfogar över ett utomordentligt litet jaktvårdsområde, har kunnat överlåta detta för en icke obetydlig peng. Då grundas denna överlåtelse inte enbart på det egna markområdet utan på angränsande områden, som tillhör andra ledamöter i jaktvårdsområdesföreningen. I slutet av föregående år skrev vi till regeringen om detta, och vår framställan har nu villfarits i regeringens proposition. Om det förslaget är utskottet enigt. Utskottet har också tillstyrkt ett annat krav som jordbruksministern framför i samma proposition. Det gäller frågan huruvida en jaktvårdsområdesförening skall till annan än ledamot i föreningen kunna upplåta jakt. Vi på den borgerliga sidan har vänt oss emot detta. Vi har gjort det därför att vi anser att förslaget kanske rent av motverkar möjligheterna att i fortsättningen bilda jaktvårdsområden. Vi menar att en markägare, med de majoritetsbestämmelser som f.n. gäller, kan tvingas in i ett jaktvårdsområde. Detta kan i och för sig vara en kanske väl långtgående tvingande åtgärd, men vi har ingen invändning emot dessa bestämmelser, och den frågan är inte föremål för behandling just nu. Men att marken därutöver mot markägarens vilja skall kunna användas för jakt av andra än dem som är ledamöter i jaktvårdsområdesföreningen har vi tyckt vara alltför långtgående. Sådana bestämmelser kan, som jag sade nyss, kanske rent av motverka sitt syfte. Därför har vi föreslagit att upplåtelse till annan än medlem inte skall kunna äga rum, om inte jaktvårdsområdesföreningen är enig om detta. Det är detta, herr talman, som framförts i reservation 2. Jag vill med det anförda yrka bifall till densamma.

Herr talman! Den förändring av lagen om jaktvårdsområden som föreslås ger jaktvårdsområdesföreningarna stora möjligheter — utökade möjligheter jämfört med vad de har i dag. Men jag skulle vilja poängtera att det också kräver av jaktvårdsföreningarna att de hanterar lagen med förnuft; annars kan det bli fel. Arne Andersson i Ljung har här tidigare redogjort för förslaget om minimiarealer för de marker som kan utarrenderas. Alla är ju överens om att det är viktigt att förhindra sådan utarrendering som han gav exempel på. Men det föreliggande förslaget kan, om det hanteras på ett felaktigt sätt av jaktvårdsområdesföreningarna, slå hårt mot de små markägare som burit sig hyfsat åt, så att säga, och tagit relativt rimliga avgifter för den mark de arrenderat ut till grannar som inte har egen mark. Efter de diskussioner vi har haft i utskottet har vi kommit överens, och utskottet är enigt. Jag anser att utskottets skrivning i betänkandet ger garantier för att det skall kunna bli bra. Jordbruksministerns uppfattning understryks, nämligen att det är en uppgift för jaktvårdsområdet att samla ihop marker, så att en arrendator kan få ihop tillräckligt mycket mark. Man skall vara behjälplig på den punkten. Vidare har vi i utskottsbetänkandet skrivit in att minimiarealen skall sättas på en rimlig nivå. Begreppet ”rimlig nivå” uppfattas naturligtvis inte likadant överallt i Sverige. Man menar emellertid att arealen så att säga inte skall sättas så högt att det blir omöjligt att arrendera ut mark inom området i fråga, utan att det skall råda överensstämmelse med strukturen i övrigt. I utskottsbetänkandet har dessutom skrivits in att i den mån en utarrendering förvägras, skall den som inte fått arrendera mark ha företräde när jaktvårdsområdet i sin tur arrenderar ut jakt. Det tycker vi är en väldigt viktig passus i detta sammanhang. Det innebär ju ett visst företräde för dem i bygden som vill jaga. När det gäller jaktvårdsområdena utgår jag från att man kommer att utnyttja sina möjligheter på ett förnuftigt och riktigt sätt. I så fall kommer det här att bli bra. Med detta yrkar jag bifall till den reservation som Arne Andersson i Ljung nyss talat om samt i övrigt till utskottets hemställan i detta betänkande.

Herr talman! När det gäller den första frågan i detta sammanhang, nämligen frågan om upplåtelse och överlåtelse, har vi från folkpartiets sida med viss tvekan accepterat den föreslagna ändringen av 10 § andra stycket p. 1. Vi menar att ändringen i fråga kan komma att drabba enskilda fastighetsägare negativt i ekonomiskt hänseende, då de inte får rätt att hyra ut på bästa villkor. Vi menar således att verkningarna av det här nya lagförslaget noga måste följas. Vidare, herr talman, understryker vi i reservation 1 vid detta betänkande, som gäller jakträtt inom jaktvårdsområde, att det borde vara ett minimikrav att den enskilde markägaren självständigt får bestämma huruvida rätten till jakt på eget område skall utnyttjas eller ej. Vi från folkpartiet kan inte acceptera principen att områdesföreningen ges rätt att i strid med markägares vilja förfoga över jakträtten på deras fastigheter och tillgodogöra sig intäkterna av den jakt som kan förekomma eller jakträtten som sådan. Det kan framhållas att flera remissinstanser, däribland naturvårdsverket, ställt sig avvisande till förslaget. Man säger: ”Ibland fattas dock tyvärr tvivelaktiga beslut inom jaktvårdsområdena som medför allvarliga inskränkningar i den enskilde delägarens jakt. Om den föreslagna inskränkningen därför innebär möjlighet för föreningen att upplåta jakt på marker utan att de berörda medlemmarna frivilligt förklarat sig villiga låta sina marker disponeras för sådana upplåtelser, kan naturvårdsverket inte biträda det.” Vidare säger länsstyrelsen i Västmanland följande vid samma tillfälle: ”Förslaget strider mot principen om jakträttens anknytning till jordäganderätten.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

Herr talman! Jag vill inledningsvis erinra om att riksdagen år 1980 antog en ny lag om jaktvårdsområden. Vi väckte då från vårt parti en motion i anledning av propositionen. Ur denna motion vill jag citera följande: ”I7 § föreslås ändrade majoritetsförhållanden för att bilda jaktvårdsområde. Enligt lagförslaget får jaktvårdsområde bildas, om majoriteten utgör minst två tredjedelar av fastighetsägarna och dessa äger minst hälften av den mark som det är frågan om. Den sänkning av majoritetskravet som lagförslaget innebär kan icke vara i överensstämmelse med de allmänna deklarationerna i inledningen. Där talas om betryggande majoriteter och positiv inställning hos fastighetsägarna. Att möjlighet lämnas för att tvångsansluta en tredjedel av fastighetsägarna till jaktvårdsområdet kan inte vara någon väg för att främja viltvård och skapa en positiv inställning till samverkan. Tvärtom får sådana områdesbildningar ödesdigra konsekvenser både för viltet och grannsämjan.” Vi yrkade avslag på det här lagförslaget, på den skärpning av tvångsanslutningen som detta innebar, men vi fick inget gehör för detta i vare sig utskott eller riksdag. Det är då något förvånande att centern och moderaterna ställde sig bakom en sådan tvångslagstiftning och att samma partier nu i en reservation kräver att enighet om upplåtelse av jakt inom jaktvårdsområdet skall råda i föreningen. Ärligt talat har jag litet svårt att förstå er logik i den här frågan. Herr talman! Jag har vid flera tillfällen påpekat vilka svåra avvägningar man tvingas göra beträffande olika jaktfrågor och hur känsloladdade problemen kan vara. Det är nu ett faktum att ett stort antal fastighetsägare kan tvångsanslutas till ett jaktvårdsområde. Många av dessa utnyttjar ej sin jakträtt. Ja, det kan i många fall vara en förutsättning för ett sådant områdes bildande att några inte utnyttjar sin jakträtt, eftersom jakttrycket annars skulle bli för stort. Nu har det emellertid hänt att några har insett att en överlåtelse kan ge stora pengar, eftersom den som köper jakträtten inte bara får jaga på den enskilda fastigheten utan över hela området. När sådant händer — och då det sker i strid med övriga inom jaktvårdsområdet — skapas förhållanden i området som inte är bra vare sig för viltet eller för jägarna. Man måste därför säga att om man har sin mark inom jaktvårdsområdet, men själv inte utövar sin jakträtt och marken är liten, då är det nog inte rimligt att man genom en överlåtelse ger eller säljer jakträtten på hela området till någon annan. Vad som nu har vållat strid i utskottet är att jaktvårdsområdesföreningen skall få rätt att upplåta jakt inom jaktvårdsområdet, om det finns föreskrifter om sådan upplåtelse i stadgarna. Enligt den föreslagna lagbestämmelsen får föreningen befogenhet att upplåta jakt, om en kvalificerad majoritet av fastighetsägarna vill ge föreningen den rätten. Det bör vara en allmän strävan att ge alla som vill utöva jakt möjlighet till detta, och det gäller i synnerhet de marklösa jägarna. Det skulle vara olyckligt om den situationen uppstod att en enda markägare inom markområdet motsatte sig jaktupplåtelser och därvid förhindrade jägare att delta i jakten. Men den här rätten för föreningen kan också missbrukas. Det skulle inte vara särskilt tillfredsställande om man i ett jaktområde först vägrade markägare anslutna till området rätt att upplåta sin jakträtt och sedan själv upplät jakträtt, kanske t.o.m. till utländska jägare. Detta skulle vara i högsta grad olyckligt. Det är därför välgörande att utskottsmajoriteten på den punkten kunnat enas om en skrivning som klart uttalar att det enligt utskottets mening är viktigt att upplåtelserätten för föreningen inte tillämpas på ett sätt som ytterligare ökar priskonkurrensen i fråga om jakttillfällena eller utestänger t.ex. jägare med anknytning till orten. Vi i utskottsmajoriteten utgår från att jägarnas organisationer utarbetar förslag till s.k. normalstadgar med föreskrifter om bl.a. förtursregler, grundade på exempelvis boende inom orten, släktskap med delägare m.m. Likaså anser utskottsmajoriteten det vara lämpligt att tillämpa någon form av förtur för den som på grund av stadgeföreskrift om minimiareal ej kunnat godkännas som jakträttsarrendator. Här vill jag göra ett påpekande. En viktig förutsättning i det här sammanhanget är att när upplåtelser sker, man då utgår från vad som anses vara lämpligt när det gäller viltvård, jakttryck osv. Om jaktvårdsföreningarna tar sitt ansvar — och jag vill inte nu ifrågasätta detta — så skall tänkbara misshälligheter kunna undvikas. Om detta inte blir fallet, återkommer vi självklart med yrkanden om förändringar. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under nästa riksmöte kommer vi förhoppningsvis att få ta ställning till ett samlat förslag om den framtida jaktoch viltvårdspolitiken. Bl. a. gäller det två viktiga frågor för jakten och viltvården, nämligen hur vi skall få till stånd en ökad samverkan om jaktoch viltvård, och hur vi skall ge fler jaktintresserade möjligheter till jakt. Jaktoch viltvårdsberedningen har lagt fram förslag om detta, och det förslaget bereds inom regeringskansliet. Orsaken till att regeringen nu föreslår några smärre ändringar, eller rättare sagt förtydliganden, i lagen om jaktvårdsområden och i lagen om rätt till jakt har framgått av tidigare inlägg. Jag begränsar mig därför till att som en bakgrund till utskottets betänkande erinra om några principiella ställningstaganden som det länge rått enighet om såväl i utredningssammanhang som här i kammaren. För det första krävs det en samverkan över ägogränserna för att en meningsfull viltvård och jakt skall kunna bedrivas. Det beror på att ägosplittringen är stor när det gäller landets skogsoch jordbruksmark och på att de enskilda markinnehaven ofta är dåligt arronderade. För det andra är stora delar av den svenska jaktmarken jaktligt underutnyttjade. Det gäller oavsett markägarkategori. På många håll utnyttjas jaktmarken av ett betydligt mindre antal jägare än vad som är motiverat med tanke på viltet och de jagandes egna behov av jaktmöjligheter. För det tredje har ett starkt intresse för jakt som rekreation vuxit fram. Många jägare och jaktintresserade saknar jaktmöjligheter via jordrätt eller eget arrende. Det bör därför ligga ett ansvar på såväl utövande jägare som markägare att verka för att utbudet av jaktmöjligheter ökar. Herr talman! De föreslagna lagändringarna ligger helt i linje med dessa principiella utgångspunkter. Förslagen syftar dels till att slå vakt om jaktvårdsområdet som en bra form för samverkan om jaktoch viltvård, dels till att inom jaktvårdsområdet ge fler jägare möjligheter till jakt. Det bör inte minst ankomma på jägarorganisationerna att medverka till att så blir fallet. Man har gott stöd av utskottets skrivningar. Det vi inte är överens om är om jaktvårdsområdesföreningen skall besluta om upplåtelse av jakträtt inom området med kvalificerad majoritet eller om samtliga delägare skall vara överens om detta. John Andersson har argumenterat för utskottets mening. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 1983/84:38 behandlar propositionen om ändring i lagen om rätt till fiske. Från fiskets företrädare har framförts krav på lagändring därför att utländska fiskare med nuvarande lag kunnat bedriva ett lönsamt olaga fiske i svensk fiskezon. Men det är också nödvändigt med en skärpt lagstiftning för att skydda hotade bestånd och förebygga olaga fiske inom förbjudna områden, där andra fiskares redskap kan komma till skada. Betänkandet innehåller två reservationer, och det är dessa jag tänker ta upp i mitt anförande. Den första reservationen är en moderat reservation som riktar sig emot att man endast skärper påföljderna vid olaga trålfiske. Det är ett underligt förslag som riktar sig mot en kategori fiskare och där man undviker att skärpa straffen för övriga. När det gäller sanktioner mot olaga och olovligt fritidsfiske konstaterar utskottet att förutsättning torde saknas för att utdöma normerande böter vid sådant fiske. Men varken jordbruksministern eller utskottet har något annat förslag till straffskärpning, och jag konstaterar med anledning därav att andra tjuvfiskare än trålfiskare får en särställning i förhållande till trålfiskare och att riksdagen genom att följa utskottsmajoriteten skyddar de andra tjuvfiskarna. Beträffande laxfisket, där det olaga fisket är skrämmande stort, förväntar man förslag från laxutredaren. Om man läser laxutredarens förslag finner man att han inte föreslagit särskilt hårda skärpningar. Det finns i förslaget från laxutredningen ett tillägg till nuvarande lag som lyder: Det betyder att om man fiskar dyr fisk såsom ål, hummer eller lax skärps straffen. Tillägget innebär en fördubbling av fängelsestraffet och en ökning av minimerat antal dagsböter till 50. Men det står naturligtvis regeringen fritt att för riksdagen lägga fram andra förslag. Men om laxstammen behöver skydd är straffskärpning och övervakning det mest effektiva man i nuvarande läge kan ta sig före, och det är något som går att genomföra utan dröjsmål. Där skyller inte heller utskottet på att det ej går att utdöma normerade böter. Olikhet inför lagen inger inte respekt, och orättvisor skapar ovilja och motstånd. Det är viktigt att betänka när Sveriges riksdag stiftar lagar. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Reservation 2 är en gemensam borgerlig reservation, och om utskottets majoritet hade satt sig in i vad dessa regler innebär, tror jag att förslaget i betänkandet hade varit ett annat. Att straffa någon för att han driver över fiskegränsen i ej manöverfärdigt tillstånd är orimligt. Trålen fångar inte när man bärgar fångsten. Det momentet upphör i samma ögonblick som man börjar ta hem redskapen. Att man sedan under bärgningen kan driva tiotals sjömil gör fisket riskabelt inte bara i närheten av en fiskegräns utan över stora områden. Utskottets majoritet säger att man måste ha fasta regler för fisket nära trålgränsen. Jag delar den uppfattningen. Tillskapa då sådana fasta regler, men låt dem gälla under fiske — inte efter det att fisket upphör. Utskottet åberopar även ett uttalande från fiskeristyrelsen. Låt mig säga att detta beslut inte har tagits i fiskeristyrelsens plenum utan är en tjänstemannaprodukt, som inte bevisar något annat än den inkompetens som finns på tjänstemannanivå när det gäller att göra en sådan bedömning och den okunnighet om praktiskt fiske som finns inom vårt fiskeriverk. Vad gör man nu om man är på väg att driva över trålgränsen när man bärgar fångsten? Man kan inte dumpa sillen t.ex. i Östersjön, ty där råder dumpningsförbud. I en sådan situation kan man, såvitt jag kan bedöma, inte följa lagen. Kan någon företrädare för majoriteten tala om vad en fiskare då skall ta sig till, så att jag kan vidarebefordra det till mina fiskare? Vad gör man om man får trålen i propellern? Vågar man bogsera i land till svensk hamn? Fiskeristyrelsen har ju förklarat att fiske pågår till dess att trålen i sin helhet tagits ombord. Jag hoppas att Håkan Strömberg, som kommer upp senare i debatten, kan ge oss besked. En företrädare för majoriteten kom till mig en dag och sade: Man borde nog ha varit med på en fiskeresa och sett vad en sådan innebär. Jag förstod att han kände sig osäker på om han tagit rätt ställning. Jag erbjöd honom att ordna så att han kom med en båt ut. Jag kan ordna det för fler av utskottets ledamöter, om de så önskar. Troligen blir beslutet efter en sådan resa ett annat än det vi fattar i dag, ty jag tror tyvärr inte det går att ändra på utskottsmajoritetens förslag. Men jag yrkar ändå, herr talman, bifall till reservation 2.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar om rätt till fiske gäller skärpningar av sanktionerna vid brott mot fiskelagstiftningen. Med tanke härpå vill jag inledningsvis slå fast att det har rått stor samstämmighet från alla håll beträffande nödvändigheten av att de svenska sanktionerna vid brott mot fiskelagen bättre än nu sammanfaller med vad som internationellt tillämpas i detta avseende. I den praktiska utformningen av sanktionsbestämmelserna skiljer sig emellertid åsikterna på två punkter, som kan vara nog så viktiga. Reservation 2 från centern, moderaterna och folkpartiet behandlar definitionen av när trålfisket skall betraktas som avslutat. Jens Eriksson har tidigare varit inne på den frågan. Reservanterna tycker att fisket skall anses avslutat när tyngderna är upphissade i galgen, dvs. när trålen inte längre fångar någon fisk. Detta borde vara självklart. Detta är egentligen bara ett hänsynstagande till det praktiska fiskets bedrivande. En ändring enligt reservanternas förslag skulle skapa större möjligheter för fiskarna att efterleva gällande bestämmelser. Jag yrkar bifall till reservation 2. I reservation 1 pekar man på förhållandet att de skärpta sanktionerna endast avses omfatta trålfiske. Majoriteten i utskottet har velat begränsa sanktionsskärpningarna till detta redskap, och jag förstår i viss utsträckning utskottsmajoritetens dilemma. Fångsten vid fiske med andra redskap än trål står inte i direkt proportion till fångstfartygets motorstyrka som den gör beträffande trålfiske. Definitionen kan vara besvärlig när det gäller vissa av de här redskapen. I varje fall är det besvärligare än när det gäller trål. Bland de redskap som kommer att undantas från straffskärpningen är exempelvis laxnät. Detta måste komma att uppfattas som mycket inkonsekvent, då värdet av fångst med laxnät ofta kan överstiga fångstvärdet vid trålfiske. Dessutom har för kort tid sedan förslag lagts fram om hårda restriktioner för laxfisket för att skydda beståndet. Bl.a. föreslås en 25-procentig nedskärning i havsfisket efter lax. Genomförs en sådan begränsning hotas stora delar av laxfiskeflottan. Eventuella restriktioner i havsfisket efter lax måste vidare förutsätta internationella överenskommelser. Sådana överenskommelser brukar ta lång tid att genomföra om överenskommelse ens kan träffas. Det måste vara mycket svårförståeligt att straffet för brott mot gällande bestämmelser är väsentligt lägre beträffande laxfiske, som man i andra sammanhang anser beståndshotat, än för andra fiskslag som fångas med trål. Dessutom begränsar vi sanktionsskärpningen till yrkesfiskarna — det är i regel bara dessa som fiskar med trål — medan man ofta i andra sammanhang vill prioritera yrkesfiskarna i deras näring. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu framhållit och efter samråd med centerns ledamöter i jordbruksutskottet, ser jag det naturligt att även yrka bifall till reservation 1, som vi kommer att rösta på vid den kommande omröstningen. Därför har jag, herr talman, velat lämna denna röstförklaring.

Herr talman! I den proposition — nr 159 — som har föranlett det utskottsbetänkande som vi nu har att ta ställning till har regeringen föreslagit vissa ändringar om rätten till fiske. Förslaget innebär i korthet att man från den 1 juli 1984 skärper straffen för brott mot fiskelagstiftningen. Förslaget innebär också att dagsböter inte längre skall användas som påföljd vid olovligt och olaga trålfiske. Den som begår sådant brott föreslås i stället att bli dömd att betala normerande böter, beräknade på grundval av motorstyrkan i det fartyg som används vid överträdelse av våra fiskegränser och bestämmelser. Genom att anta det förslag som nu föreligger får vi en bestämmelse som är mer lik den som våra grannländer har när det gäller överträdelse av och brott mot fiskelagstiftningen. I jämförelse med utländska sanktionssystem leder de nuvarande svenska reglerna om dagsböter i allmänhet till i sammanhanget obetydliga påföljder. Det finns också skäl att påpeka att antalet överträdelser av fiskelagstiftningen under senare år ökat mycket markant. Detta gäller särskilt olovligt fiske i den svenska fiskezonen. Men också olaga trålfiske från svenska fiskefartyg förekommer i betydande omfattning. Med hänsyn till vården av fiskbeståndet är det synnerligen angeläget att trålfiske bedrivs enligt gällande regler. För att upprätthålla respekten för den fiskerättsliga lagstiftningen behöver i detta läge sanktionsreglerna skärpas så att de i största möjliga utsträckning avhåller från överträdelser. Även om det vid överläggninger med övriga berörda nordiska länder inte har varit möjligt att samordna sanktionsreglerna, bör vi ändå sträva efter att de sanktioner som beslutas av svenska myndigheter blir likartade med de regler som finns i våra grannländer. De stora skillnader som f.n. finns mellan olika länders sanktionssystem har upplevts såsom mycket orättvisa av de svenska yrkesfiskarna. Genom att anta det förslag som nu föreligger tillgodoser vi det krav som vid ett flertal tillfällen har framförts från yrkesfiskarna och deras organisationer. Herr talman! Till detta betänkande har moderaterna i utskottet fogat en reservation, vari föreslås skärpt straffpåföljd även för fiske med andra redskap än trål. Det är emellertid framför allt vid trålfiske som straffen bör skärpas, då det är det dominerande fiske där överträdelser har skett. Då de överträdelser av bestämmelserna som förekommer med andra redskap är av mindre omfattning och ej heller kan anses hota fiskbeståndet, har utskottet inte funnit anledning att nu frångå förslaget i propositionen om att den skärpta lagstiftningen skall omfatta enbart trålfiske. När det gäller laxfisket i Östersjön kommer riksdagen inom en snar framtid att få ta ställning till ett nyligen avlämnat betänkande från laxutredningen om förutsättningarna för det svenska laxfisket. Det har här framhållits att utredningens förslag kanske inte innehåller tillräckligt hårda bestämmelser. Men efter utskottsbehandlingen får riksdagen möjlighet att skärpa bestämmelserna, om den finner det nödvändigt. Därför anser vi att det inte nu finns anledning att tillstyrka den moderata reservationen nr 1. I den andra reservation som har fogats till utskottsbetänkandet föreslås att riksdagen skall uttala sig för ändrade regler för när fiske med trål skall anses avslutat. Nuvarande regler föreskriver att trålfiske skall anses vara avslutat, först när trålen har bärgats ombord på fiskefartyg. Reservanterna föreslår att reglerna skall ändras så att fiske skall kunna anses vara avslutat, då fiske har upphört genom att trålbordet hissats upp i trålgalgen. Det förslag som framförs i reservationen avvisade riksdagen förra året, och det har inte vid årets behandling i utskottet framkommit något som föranlett oss att nu ändra ståndpunkt. Jag medger att det är en teknisk fråga, där man kan ha olika synpunkter. Men en ändring av reglerna till vad reservanterna föreslår skulle försvåra tillsynen, övervakningen och kontrollen speciellt vid våra gränszoner. Jag vill också betona att trålfiske är förbjudet enligt fiskestadgan. Förbudet har sin grund i att fiskemetoden kan skada fiskbeståndet, om den får utövas fritt. Bestämmelser om undantag finns i trålfiskeförordningen 1979:484. Stora delar av det svenska territorialhavet har genom förordningen gjorts tillgängligt för trålfiske under vissa tider och under särskilda villkor. Det finns därför all anledning att vara försiktig med att lätta på bestämmelserna vad gäller trålfiske. Det är ju en straffskärpning som vi här är ute efter, speciellt vid gränszonerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan.
Herr talman! Jag konstaterar att Håkan Strömberg inte har svarat på min fråga vad en fiskare skall göra, som är på väg att driva över gränsen men inte får dumpa sina fångster. Jag har själv talat om att en fiskare kan driva 10-15 sjömil. Detta bryr sig majoriteten tydligen inte särskilt mycket om. Det får bli som det blir.
Herr talman! När det gäller laxfisket säger Håkan Strömberg att vi här i kammaren kommer att få ta ställning så småningom till ett förslag om vissa restriktioner. Tror Håkan Strömberg att det är nödvändigt med internationella överenskommelser, innan restriktioner angående havsfisket efter lax kommer till stånd? Och i så fall, hur lång tid tror Håkan Strömberg att det kommer att dröja innan man kan få beståndsvårdande åtgärder till stånd?
Herr talman! Låt mig säga beträffande laxfisket att det nyligen har avlämnats ett betänkande och att det därför vore felaktigt av riksdagen att nu fatta beslut om restriktioner. Vi kommer, som jag sade, att få ta ställning till utformningen av laxfisket i dess helhet. Till svar på Jens Erikssons fråga om hur fiskare skall bete sig vill jag säga att det gäller att i gränszon inordna sig under de bestämmelser som finns och då framför allt vid trålfiske. Jag måste erinra Jens Eriksson om definitionen på vad fiske är för någonting. Allt fiske går ut på att fånga och döda fisk. För den som fiskar är målet för fisket bärgning av fångsten. Vid andra fiskemetoder såsom näteller handredskapsfiske torde enighet råda om att bärgning av fisken ur vattnet utgör en del av själva fisket. Då kan jag inte se annat än att det är angeläget att ha enhetliga bestämmelser för trålfiske och fiske med andra redskap.
Herr talman! Jag förstår att Håkan Strömberg citerar fiskeristyrelsen, men jag godtar inte dess förklaring till när trålfiske är avslutat, för den är totalt missvisande. Det pågår inte fiske när man bärgar in fångsten vid trål. Jag skall bjuda Håkan Strömberg på en tur, så att han får se när man bärgar fångst och när man fiskar.
Herr talman! Vad Håkan Strömberg säger innebär ju att vi även i fortsättningen kommer att få ett förhållande där olaga fiske efter ett fiskslag som är vad vi kallar beståndshotat kommer att ha lägre straffsatser än olaga fiske efter andra fiskslag. Det blir alltså en egendomlig ordning under tiden som vi väntar på nya bestämmelser.

Kulturutskottets betänkanden 22 och 21 kommer att behandlas i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså kulturutskottets betänkande 22 om turistoch rekreationspolitiken m.m.